Herr talman! Den form av renskötsel som bedrivs i Kalix och Torne älvdalar är speciell och komplicerad. Den grundar sig på traditioner som går mycket långt tillbaka i tiden. Det finns inga reservationer till utskottets betänkande, däremot särskilda yttranden från fyra av riksdagens partier. Detta visar att det endast är representanterna för regeringspartiet som är helt nöjda med utformandet av betänkandet. Från folkpartiet har vi velat ha klarare preciseringar av ett par avsnitt. Vi menar att frågorna kring koncessionsrenskötseln har ett så klart samband med det arbete som samerättsutredningen bedriver att utskottet klart borde ha sagt att utskottet förutsätter att de här frågorna skall behandlas av samerättsutredningen. Utskottet talar i mer allmänna ordalag om att det förutsätts att frågorna blir belysta i samband med samerättsutredningens arbete. Det kan anses att skillnaden i önskemål om skrivning rör sig om nyanser, men eftersom fyra partier nu tar upp samerättsutredningen i sina 85 särskilda yttranden bör regeringen rimligen utgå från att utredningen skall ta upp också koncessionsrenskötseln. Koncessionsrenskötsel är en betydande del i rennäringen. Villkoren skiljer sig från övrig rennäring, och det är angeläget att de rättsliga frågorna blir noggrant belysta. Etersom vi menar att samerättsutredningen skall ta upp koncessionsrenskötseln har vi också ansett att riksdagen inte nu bör ta ställning till de motionsyrkanden som föreligger. Koncessionsinnehavarnas ställning har förbättrats. Det säger utskottet och i den slutsatsen instämmer också vi folkpartister. Däremot är vi tveksamma till slutsatsen att förslagen att stärka koncessionsinnehavarnas ställning är väl avvägda. Vi ville att utskottet skulle i sin skrivning slå fast det faktum som innebär att innehavarna fortfarande får en svag ställning i de beslutssammanhang som föreligger i koncessionsbyarna. Herr talman! Slutligen anser jag att betänkandet är mer preciserat genom det särskilda yttrande vi ifrån folkpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar berör koncessionsrenskötsel, som är en speciell form av renskötsel och som bedrivs i Kalix och Torne älvdalar. Det gäller ett antal av ungefär 16 000 renar. Denna speciella form innebär att man utnyttjar områden för renbete som annars inte skulle ha varit upplåtna för det och att man gör det hela året. För den som eventuellt läser detta protokoll eller lyssnar på debatten kanske det kan finnas anledning att något redogöra för vad koncessionsrenskötsel egentligen är eftersom det är så speciellt och förekommer bara i ett par älvdalar. Koncessionsrenskötsel kom till stånd under en tid då de som hade jordbruksfastigheter i området hade behov av renar för sina kommunikationer och också i viss mån för att bruka sin jord och naturligtvis i hushållet. De som hade jordbruksfastighet i området fick också ha s.k. skötesrenar. Men eftersom renskötsel bara får bedrivas av dem som är samer måste någon sköta dessa renar, och det blev en koncessionshavare. Den proposition som vi nu behandlar tar upp frågor framför allt gällande koncessionshavarens ställning och också i viss mån förändringar av skötesrenägarnas situation. Vi har från centerpartiet ställt oss bakom de förändringar som föreslås, men i likhet med vad Lars Ernestam tidigare sade är vi inte helt säkra på att de förändringar som är föreslagna kommer att räcka till för att ge koncessionshavarna den stärkta position som de behöver. De motioner som lämnats in i anledning av propositionen visar också att det finns en oro för att åtgärderna inte skall räcka till, men vi har för dagen inte någon möjlighet att direkt visa att så kommer att bli fallet. Jag sade att reglerna om skötesrenägarna, dvs. de som har jordbruksfastighet och renar, kom till för att man behövde renar i sin jordbruksdrift och för sina kommunikationer. I dag är situationen något annorlunda. Motivet för att behålla koncessionsrenskötsel är i dag mera regionalpolitiskt betingat. De små jordbruksfastigheter som finns skall också kunna ha ett antal renar för att bättra på sin situation. På det sättet ger man sysselsättning åt människor i dessa trakter. Vi tror att det finns anledning att den nu arbetande samerättsutredningen håller ögonen på detta förhållande. Vi tolkar utskottets skrivning, som vi ställt upp på, så att samerättsutredningen inte bara skall konstatera att det — Prot. 1985/86:31 varit sådana här förändringar utan också undersöka hur förändringarna 20 november 1985 kommer att verka i praktiken och om de leder till den förbättring av GS koncessionshavarnas situation som är avsikten. Därför bör man även överväga att lägga fram förslag i den mån så inte skulle vara fallet. Jag vill alltså framhålla vikten av att detta sker, och därmed har jag inget annat förslåg än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De renskötande samernas möjligheter att utöva sin näring har ju under en lång följd av år drabbats av stora ingrepp. Det har varit ingrepp i form av energiutvinning — vattenkraftsutbyggnaden har ju pågått genom tiderna. Det har blivit mycket kraftiga ingrepp. Skogsbrukets förändring till storskogsbruk har även påverkat samernas möjligheter. Inte minst debatten om de fjällnära skogarna påminner om detta. Tyvärr kommer väl dessa förändringar att fortsätta på grund av samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Ingenting talar för att det skall bli en bättre ordning för de renskötande samerna. Vi kan bara tänka på planerna på utbyggnad av Råneälven, Gideälven, Umeälven m.fl., som gör att det behövs någonting som motvikt för att lindra skadorna. Det finns uppenbarligen behov av att så fort tillfälle ges förbättra förutsättningarna för samerna att bedriva renskötsel. Det är nödvändigt att ta till vara varje möjlighet till sådana förbättringar. Jag tror att om man på sikt avskaffade koncessionsrenskötseln vore det en sådan här möjlighet att förbättra villkoren. Koncessionsrenskötseln har tidigare varit ett viktigt komplement till jordoch skogsbruk i dessa områden. Lennart Brunander sade tidigare att förhållandena har förändrats litet grand. Jag vill för min del påstå att det har skett en mycket stor förändring. Numera är det bara ett fåtal jordbrukare som bedriver sådan här renskötsel. I övrigt är det fråga om människor som bor på sina fastigheter men har andra yrken. För dem betyder koncessionsrenskötseln i princip ingenting. Därför har både markägare och samer konstaterat att fördelarna med den här typen av renskötsel inte på något vis uppvägs av nackdelarna. Det rör sig om skador på såväl skog som grödor och annat i dessa områden. Dessutom kan konstateras att de marker som disponeras för koncessionsrenskötseln i stället bör användas för att man i de vanliga samebyarna skall få större tillgång till vinterbete. Om så skulle bli fallet kommer möjligheterna där att utöva renskötsel att förbättras. Det är ju bristen på vinterbete som ofta är den begränsande faktorn när det gäller hur stora renhjordar man kan hålla och hur många som kan sysselsättas i konventionell renskötsel inom dessa områden. Jag anser mot denna bakgrund att det är angeläget att koncessionsrenskötseln successivt minskas och på längre sikt helt avvecklas. I enlighet härmed yrkar jag bifall till min och Ingrid Hemmingssons motion nr 40.

Herr talman! Betänkandet om ändring i rennäringslagen behandlar förslag till förändringar inom koncessionsrenskötseln. Koncessionsrenskötseln är en annorlunda form av renskötsel som bedrivs 87 inom vissa områden nedanför lappmarksgränsen i Kalix och Torne älvdalar. Denna form av renskötsel skiljer sig i flera avseenden från den som bedrivs i andra delar av Norrland. Den får bedrivas inom de berörda områdena under hela året, såväl sommar som vinter, medan den vanliga renskötseln får bedrivas nedanför lappmarksgränsen endast vintertid av hänsyn till jordbruket. Markägarna inom koncessionsbyarna har också en starkare ställning än vad fallet är i vanliga samebyar. För att bedriva koncessionsrenskötsel krävs också lantbruksnämndens tillstånd. Koncessionsrenskötselns vara eller inte vara har varit föremål för debatt vid många tillfällen. När den infördes i 1928 års renbeteslag löste man en mycket gammal stridsfråga, nämligen att man i vissa områden skulle få bedriva rennäring nedanför lappmarksgränsen även sommartid. Anledningen till att denna form av renskötsel legaliserades var dels att den bofasta befolkningen behövde använda renen som dragare, dels att renen utgjorde ett värdefullt tillskott i hushållens försörjning — hushållen bestod oftast av mycket små jordbruk. Det står helt klart att dessa behov har förändrats med tiden. Denna form av renskötsel som förstärkning till försörjningen har inte samma framträdande roll som tidigare. Behovet av renen som dragare har helt försvunnit sedan lång tid tillbaka. Även nu har dock koncessionsrenskötseln betydelse för sysselsättningen i de berörda områdena. Länsstyrelsen har uppskattat att det rör sig om 40-45 årsarbeten. Det är inte att förringa, eftersom koncessionsområdet är beläget i östra Norrbotten, som har stor brist på arbetstillfällen med befolkningsminskning som följd. Denna form av renskötsel kan vara ett bra komplement till annan näringsutövning. I propositionen stärks nu koncessionsinnehavarens ställning genom att han obligatoriskt skall ingå i styrelsen för berörd sameby. Vidare slås det fast att det är koncessionsinnehavaren som skall leda renskötseln inom samebyn och har rätt att anställa den arbetskraft som behövs för att klara renskötseln. Det är en angelägen förändring eftersom det har blivit fler delägare i fastigheterna, så att koncessionsinnehavaren har fått en för svag ställning gentemot skötesrenägarna. Rätten att inneha skötesrenar knyts till den som äger eller brukar jordbruksfastighet och som är bosatt inom koncessionsområdet. Från regionalpolitisk synpunkt är det ett riktigt förslag. På det sättet skapas arbetstillfällen för de boende inom området. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 5 behandlar ett antal motioner från den allmänna motionstiden i januari om miljön. Många av förslagen rör de verkliga överlevnadsfrågorna för mänskligheten. Utskottet tar frågorna på allvar, även om behandlingen för utskottets majoritet leder till förslag om avslag. På några punkter kan centerrepresentanterna inte acceptera det, och jag vill därför kommentera några av våra reservationer. I reservation 1 tar vi upp riktlinjerna för det internationella miljösamarbetet. Väldigt stora problem, t.ex. försurningen, förstöringen av ozonskiktet och koldioxidökningen, känner inte några nationsgränser. Vi anser därför att regeringen måste ta fram riktlinjer för Sveriges internationella miljöarbete, med tyngdpunkt på långsiktiga effekter. Ett sådant arbete påbörjades under den förra regeringen, och vi anser att det är angeläget att det nu fullföljs. En annan sak som behandlas i den här reservationen är att vi politiker många gånger har att fatta beslut under stor osäkerhet. Vi kan inte låta bli att ta ställning till frågor därför att vi inte med säkerhet känner till hur utvecklingen går och vad den resulterar i. I centerns partimotion föreslog vi ett par åtgärder i syfte att komplettera det arbete som görs för att få bättre underlag för beslut. Det ena är att införa s.k. hearings, en idé som är hämtad från bl.a. USA. Det innebär organiserade offentliga förhör under bestämda former — man kan säga i domstolsliknande former. Det skulle kunna vara ett bra komplement till det svenska utredningsväsendet. En annan sådan idé är att införa vetenskaplig medling. Tyvärr blir inte alltid frågor belysta från olika håll. Ett sätt att få frågor allsidigt belysta är att låta vetenskapsmän med hög kompetens men med motstående åsikter gemensamt arbeta igenom frågeställningarna. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1. Låt mig också i det här anförandet i någon mån kommentera reservationen 2 om ekonomiska styrmedel, avgiven av moderaterna och folkpartisterna i utskottet. Direkta ekonomiska styrmedel används endast i begränsad omfattning i 89 Sverige. Däremot har vi, kan man säga, ett gigantiskt indirekt styrmedel i hela vårt skatteoch avgiftssystem. Frågan om ekonomiska styrmedel kommer säkert att diskuteras under lång tid framöver. I reservation 2 föreslås att man skall följa principen ”förorenaren betalar”. Den principen kan låta tilltalande, men jag tror att utvecklingen är på väg mot att principen formuleras något annorlunda. Den borde i stället lyda: ”Det betalar sig inte att förorena!” Risken är nämligen att föroreningen knyts till möjligheten att betala, vilket inte är acceptabelt. Jag tror emellertid att vi på längre sikt måste komma fram till en kombination av lagstiftning och ekonomiska styrmedel som innebär att man inte kan köpa sig fri från föroreningarna eller från kravet på att låta bli att förorena utan i stället leder till att företag strävar efter att underskrida de normer som samhället har fastställt. Det är det här resonemanget som gör att vi inte har kunnat biträda reservation 2. I reservationerna 7 och 8 behandlas just de stora överlevnadsfrågor som jag nyss nämnde, nämligen hotet mot ozonskiktet och ökningen av atmosfärens koldioxidinnehåll. Ozonskiktet, som finns på 20-40 km höjd i atmosfären, har en förmåga att minska den ultravioletta solinstrålningen. Nu pågår det en minskning av ozonen på grund av kväveoxider och freoner som släpps ut i atmosfären. Den förra regeringen införde ett förbud mot freoner i sprejförpackningar, och det var en viktig åtgärd för att förhindra att vi påverkar ozonskiktet negativt. Trots detta förbud har det ändå skett en ökning av utsläppen av freoner i storleksordningen 6-7 96 per år. Det är i huvudsak vid skumplasttillverkningen och inom kylindustrin som denna ökade användning har kommit till. Vi anser att det är angeläget att regeringen vidtar åtgärder för att bringa ner produktionen och användningen av freoner och att riksdagen borde ge detta till känna. Jag yrkar alltså bifall till reservation 7. Herr talman! Slutligen vill jag något kommentera reservation 8 om koldioxidproblemet. Av vetenskapsmän i världen bedöms detta i dag som det största miljöhotet. Ökningen av koldioxidhalten är helt kopplad till förbränningen av fossila bränslen, medan förbränningen av biologiska bränslen inte påverkar koldioxidhalten, eftersom man då använder lika mycket koldioxid i luften när växter skall växa och återskapas. En ökning av koldioxidhalten leder till en värmestegring därför att värmeutstrålningen från jorden minskar. När vår motion i det här ämnet skrevs för cirka ett år sedan bedömde man att en fördubbling av koldioxidhalten skulle kunna inträda om ungefär 50 år, och det skulle innebära en ökning av temperaturen med 2-3 grader. Det är värt att notera att under den tid som gått sedan dess har vetenskapen kommit med nya rön.

Man anger i betänkandet att temperaturstegringen blir större och nämner gränsvärdena 1,5-4,5 grader. Detta leder till ganska stora problem. Bl. a. kommer isavsmältningen vid polerna att öka och havsytan att stiga. Det hotar stora arealer av den bördigaste jordbruksmarken på jorden. Det innebär dessutom att klimatzo — Prot. 1985/86:31 nerna förskjuts och att ökenbältena på båda sidor om ekvatorn breds ut — 20 november 1985 längre från denna. Det finns dessutom beräkningar som tyder på at även de. —— — — siffror som jag här angivit och som utskottet har skrivit in i betänkandet är för låga. Det skulle vara ännu mera dramatiskt än vad vi här har noterat. Enligt vår uppfattning borde utskottet ha tagit de synpunkter som man alltså riktigt har noterat mera på allvar. Man skulle ha gjort det genom att rekommendera regeringen att kartlägga energiförbrukningens effekter på koldioxidhalter. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall även till reservation 8.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tas upp en rad viktiga miljöfrågor från motioner som väckts i januari i år. Moderata samlingspartiets partimotion nr 879, som hade rubriken Miljö och energi, är tidigare behandlad men har på åtskilliga punkter en stark koppling till dagens betänkande. Centerpartiet har aktualiserat de globala miljöfrågorna i sin partimotion och påpekar att de bör genomsyra vårt internationella agerande och inte minst vår biståndsverksamhet. Vad gäller biståndet var de borgerliga partierna överens om en tyngdpunktsförskjutning mot ökade satsningar på miljöoch markvård, och vi har i den frågan haft ett kraftigt stöd av verkligheten. Vi moderater har trots detta accepterat utskottsskrivningen, helt enkelt därför att vi ändå tyckt att regeringen successivt vaknat i dessa frågor. I reservation 2 stöder vi en folkpartimotion om vikten av att i ökad utsträckning använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Vi har i denna fråga ett mycket likartat yrkande i vår partimotion, som tidigare behandlats i betänkandet om luftvård. Vi har i åtskilliga debatter påpekat den fria ekonomins förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade krav. Enligt vårt sätt att se är det ett av skälen till att miljöskyddet kommit längst i de demokratiska marknadsekonomierna. Marknadshushållningen har också visat sig vara det system som på ett överlägset sätt styr våra totalt sett knappa resurser mot de områden där de ger den största nyttan. Det är också det system som ger den enskilda människan störst inflytande och frihet. Ett problem vid viss miljöförstöring, t.ex. utsläpp i luft och vatten, är att den som förorsakar skadan ofta inte drabbas av de negativa effekterna. Det är därför naturligt att försöka korrigera detta med miljövårdsavgifter, eller miljövårdsrabatter, så att kostnaden för miljöskador läggs på den som är upphovet till dem. Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken kan enligt vår uppfattning bestå i miljövårdsavgifter men kan också med stor fördel vara miljövårdsrabatter. Effekten av styrningen kan bli densamma. Ett bra exempel är skatterabatten på avgasrenade bilar i Västtyskland, där man fullt ut utnyttjar detta instrument. Vi har ju under åtskilliga år föreslagit ett liknande system i Sverige. Nu verkar det som regeringen tagit upp den tanken i propositionen om 9” bilavgasrening. Vi tror ingalunda — här vill jag något polemisera mot Karl Erik Olsson — att 20 november 1985 man kan överge koncessionsinstrumentet, dvs. att samhället fastställer en högsta gräns för vad som är tillåtet utsläpp. Men för att stimulera till ännu bättre miljövårdsprestationer kan ett system med miljövårdsrabatter vara effektivt. Går man under fastställda krav får man helt enkelt lägre utgifter eller skatterabatter. Med detta instrument kan man säkert åstadkomma en bättre miljövård till lägre kostnader. Jag är den förste att erkänna att detta instrument tekniskt sett kan vara besvärligt att applicera. Men jag tycker inte att det hindrar att man gör försök i denna riktning. Vi kommer i voteringarna även att stödja reservationerna 7 och 8. Vi har i miljömotioner pekat på koldioxidproblemet, och det har faktiskt varit en av anledningarna till vårt hårda krav i motion 879, som jag talade om tidigare, att man skall minska all förbränning och satsa på värmepumpar, som inte ger några utsläpp i luften. Det är också ett av skälen till vår tveksamhet att avveckla kärnkraften år 2010. I en tabell i vår motion kan man dessutom konstatera att koldioxidutsläppen även vid användning av ett så miljövänligt bränsle som gas är betydande och att torveldning ger nära fyra gånger så höga utsläpp. I reservation 7 tas jordens ozonskikt upp. Man pekar i reservationen på problemet med freonanvändning. Freonet har egenskapen att förstöra jordens skyddande ozonskikt. Eftersom vi så kraftigt förordar värmepumpar som innehåller freon finns det också anledning att peka på riskerna vid skrotning av dem. Det måste vara naturligt att återanvända freonet och därigenom förhindra miljörisker. I reservation 9 om Öresund stöder vi tanken att områdets miljöproblem förs upp på regeringsnivå. Det finns all anledning att stödja denna reservation.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

Herr talman! Ivar Virgin tog upp frågan om ekonomiska styrmedel, och han instämde i stort sett i vad jag har sagt i debatten, nämligen att man måste ha gränser som inte får överskridas men väl underskridas. Jag ser detta som ett värdefullt komplement till vad som står i reservationen och till vad som tidigare har framgått av debatten. Det har kanske inneburit en skada att detta inte har blivit utrett på ett tidigare stadium och uttryckt på detta sätt. Hade så varit fallet hade vi kunnat få en uppslutning till en sådan skrivning. Till Ivar Virgin vill jag säga att jag talade om fossilförbränning och rekommenderade i stället biobränslen. Jag nämnde inte flödesenergi, men det är viktigt att peka på möjligheterna att använda det. Enligt vår uppfattning är det emellertid inte möjligt att ersätta fossilförbränningen med kärnkraft. I fråga om kärnkraften har vi andra problem som är minst lika stora som de som är kopplade till fossilförbränningen och luftföroreningen.

Herr talman! Detta betänkande bygger på ett stort antal motioner. Många 20 november 1985 av dessa motioner är från folkpartiet, bl.a. vår partimotion 370. Inlednings= = Tru. aeg oo vis ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 7, 8 och 9. Jag vill i mitt anförande något kommentera bakgrunden till våra reservationer. Det finns en internationellt accepterad princip som säger att förorenarna skall betala, dvs. att all produktion och annan verksamhet skall bära sina miljökostnader. Vi menar naturligtvis inte, som Karl Erik Olsson ville göra gällande, att man skall kunna köpa sig fri från sitt miljöansvar. Priset på en vara bör i princip omfatta alla kostnader från råvara till slutlig hantering. Så är dock inte alltid fallet. Vi betalar för en del av varans kostnad, medan resten betalas av någon annan. Viss kostnad som betalas av någon annan kan iakttas av gemene man, t.ex. den renhållning som bedrivs utefter de svenska vägarna. Samtidigt finns det miljövärden som det är svårare att sätta pris på. Mer och mer sprider sig insikten hos människor att god miljö måste få kosta. De varor och tjänster vi vill ha kostar mer eller uteblir helt. Sprayflaskor med freon som drivgas har försvunnit. Oljan har fått lägre svavelhalt men samtidigt blivit dyrare och höjt värmekostnaderna. Om vi använder miljöavgifter kan vi komma åt vissa miljöproblem. Dessa avgifter kan konstrueras på olika sätt. Man kan mäta skador och sätta avgift därefter. Avgifter kan också användas i preventivt syfte. De kan vara specialdestinerade, exempelvis avgift på olja för bättre oljeskydd eller för kalkning av sjöar för att motverka försurning. Vi har fått avgifter för prövning och tillstånd enligt miljöskyddslagen. Genom avgifter skall den verksamhet som koncessionsnämnden för miljöskydd, statens naturvårdsverk och länsstyrelserna bedriver finansieras. Kostnaderna skall betalas av dem som är ansvariga för den miljöstörande verksamheten. Även kommunernas miljöoch hälsovårdsnämnder, som har liknande uppgifter, får ta ut avgifter. Den införda avgiften för prövning och kontroll har dock visat sig ha negativa konsekvenser. Utformningen av avgifterna är i detta sammanhang betydelsefull. Avgift kunde exempelvis tas ut som en schablonavgift i kronor räknat eller som en procentavgift. Därför är det angeläget med ett nytt förslag till avgifter enligt miljöskyddslagen. I detta sammanhang kan man också nämna avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel som tidigare införts. Dessa avgifter bör komma miljövården och jordbruket till godo via forskning om alternativ, rådgivning och miljöförbättring och inte ses som en förstärkning av statens budget. De avgifter som tas ut enligt miljöskyddslagen har visat sig ej ge de inkomster man förutsett. Det finns anledning att se på detta och göra en utvärdering av tillämpningen. Kan det vara så att man försöker leva efter lagen, eller är det för komplicerat att bevisa överträdelser? Därför behövs en utvärdering av denna avgift. : Det finns några motioner som berör ozonskiktet och koldioxidhalten i atmosfären. I dessa frågor har folkpartiet tidigare avgett motioner. Vi tillstyrker här centerpartiets motion i dessa avseenden. Luftföroreningar som ger förändringar i atmosfären är ett globalt feno 93 men. Här måste vi få till stånd internationella överenskommelser. Ozonskiktet är synnerligen känsligt för bl.a. freoner, som dessutom kvarstannar längre i atmosfären och sprids från land till land. Därför togs ett beslut om förbud mot freon i sprayflaskor 1979. Det har emellertid visat sig att freonproblemet inte minskat utan tvärtom ökat genom användning inom skumplastindustrin och i kyloch frysanläggningar. USA har liksom de nordiska länderna förbjudit freon i sprayflaskor — dock inte EG. Diskussionen om ozonskiktet i atmosfären har fortsatt, och efter många år har FN:s miljöskyddsstyrelse enats om en global konvention om skydd av ozonskiktet i atmosfären. Det skedde i Wien mars 1985. Det är en ramkonvention som genast undertecknades av 20 stater. Arbetet fortsätter med att ta fram konkreta åtgärdsförslag. Under tiden måste emellertid länderna själva var och en på sitt håll ta sitt ansvar för att minska på freonutsläppen. Det är bra att utskottet uppmanar naturvårdsverket att driva på frågan om ersättningsmedel för freoner i kyloch skumplastindustrin. Det är just sådana konkreta åtgärder som behövs. Regeringen måste också intensifiera det nordiska samarbetet för att ersätta skadliga freoner med andra ämnen. Vi måste också tillvarata freongas vid skrotning av kyloch frysanläggningar och överväga att se över bilskrotningslagen. Liksom freon har visat sig skadligt för ozonskiktet är koldioxiderna sedan länge kända för att på sikt öka jordens temperatur. Här har forskningen på senare tid visat att frågan kanske är mer akut än man trott. Därför tycker vi att förslaget om utredning, alternativt en offentlig hearing i denna fråga, är bra. Föroreningarna i Öresund utgör ett gammalt och tillika stort miljöproblem. Det finns ett samarbetsavtal med Danmark och en särskild Öresundskommission som står för samarbetet. 1979 presenterades en utvärdering av närsaltförekomsten. Man nöjde sig vid det tillfället med detta och fann åtgärderna vara tillräckliga. Enligt en rapport från kommissionen har det dock visat sig att kvävenärsalterna nu ökar, liksom halterna av bl.a. PCB och kvicksilver. Det är vidare tveksamt om reningsverken fungerar som de skall. Inte minst finns alarmerande uppgifter från det nya reningsverket i Köpenhamn. Det är glädjande att så många av utskottets ledamöter har ställt sig bakom folkpartimotionens krav att den här frågan måste hanteras på regeringsnivå. Folkpartiet har önskat ett miljödepartement. Vi fick en miljöminister. Det borde vara angeläget för honom att ta itu med denna fråga i regeringen. Avslutningsvis yrkar jag ånyo bifall till reservationerna 2, 3,5, 7,8 och 9.

Herr talman! Ett industrisamhälle är alltid sårbart. Och ju mer avancerat ett industrisamhälle är, desto sårbarare blir det. Vid en viss punkt saknar samhället den nödvändiga överblicken, och då tappar man den kontroll som är till för att skydda oss människor. Där befinner vi oss i dag i Sverige. Vi lever i ett kemisamhälle där de ansvariga till största delen sätter sin lit till företagens ansvar och information. Detta sker trots det senaste årtiondets avslöjanden och larmrapporter om gamla och nya miljögifter och trots att giftmånglarna— både multinationella och inhemska - för länge sedan avslöjat — Prot. 1985/86:31 sitt cyniska spel med människoliv och miljö. 20 november 1985 När jag blev aktiv i miljörörelsen i början av 1970-talet var giftspridarnas = Ju. ep ooo attityd mot miljöopinionen ytterst föraktfull. I dag har kemibolag och miljöförstörande företag blivit mer sofistikerade. Men bakom fasaden döljer sig samma gamla förakt för människorna och vår berättigade oro för kemisamhällets risker. Ni som lyssnar kanske kommer ihåg att kemioch skogsbolagens representanter och redskap för tio år sedan försökte dämpa oron för hormoslyrets och dioxinets giftighet genom att dricka hormoslyr i TV. Nu vet vi att det inte bara var exempellöst dumt utan att tricket också var ett falsarium: jägmästarnas och de andras drinkar innehöll aldrig dioxinblandad fenoxisyra, hormoslyr. Gravida kvinnor, som den gången — liksom nästan alltid i sådana här sammanhang — var en viktig riskgrupp, lät sig inte heller lugnas av skogsbolagens propaganda, och myndigheterna tvingades till sist att förbjuda hormoslyret. Beslutet hade aldrig kommit till stånd utan en stark miljöopinion. Sedan dess har miljörörelsen ständigt fått bekräftat att det är först när opinionen vuxit sig så stark att den kan mäta sig i styrka med profitörernas propagandakampanjer som man kan tvinga riksdag och regering att ta steg i rätt riktning. Kemikommissionen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen för att tackla de krav som engagerade människor och grupper ställt. Kemikommissionens tvååriga arbete och förslag motsvarade inte alls alla förväntningarna. Det visade sig snart att socialdemokraterna lät sig påverkas lika lätt av den lobbyverksamhet som kemiföretagens representanter utövade som tidigare starkt kritiserade borgerliga regeringar. Kommissionens majoritet tassade precis lika försiktigt omkring de ekonomiskt mäktiga som tidigare utredningar hade gjort. Etablissemanget är mer benäget att komma till rätta med de utsattas oro än att radikalt komma till rätta med grundproblemet, miljöförstörarna och deras inflytande. Jag tror inte att denna taktik kommer att löna sig i längden. I dag har företagen och de politiska partierna att göra med en mycket kunnig och medveten opinion som inte längre låter sig duperas av löften och långbänkar. Dagens miljöförstörelse riktas i likhet med krigshotet mot hela världens befolkning. Människor i alla åldrar upplever — och riskerar faktiskt också att förlamas — av skrämmande framtidsbilder med missbildningar hos människobarn, cancerexplosion, skogsdöd och naturskövling. Många av dagens barn och ungdomar vågar inte ens tro att de skall få leva tills de blir vuxna. Detta är en situation som måste tvinga fram radikala åtgärder och ett ökat ansvar och äkta engagemang hos politiska instanser. Det är vår uppgift att ta tag i problemen utan att snegla på exportindustrins och andra ekonomiskt starka utomparlamentariska gruppers krav på allt högre vinster. Trots att arbetslösheten är ett stort problem måste politiska beslutsfattare tänka så klart, att de genomskådar de stora bolagens hot. Hittills har skärpta miljökrav mycket sällan lett till att företag tvingats lägga ner sin verksamhet, även om de pressat kommuner och myndigheter med just sådana argument. Undersökningar har tvärtom visat att antalet nettojobb ofta ökar när bättre miljöteknik eller nya produktionsprocesser tvingas fram. 95 När det USA-ägda Union Carbide genom att nonchalera säkerheten vid sitt företag i Bhopal i Indien tog livet av flera tusen människor och skadade hundratusentals upprördes människor i hela världen. I Sverige var det många som trodde att vi här hemma skulle kunna känna oss säkra. Så är det inte alls. Katastrofen i Bhopal följdes av en allvarlig varning vid Bofors AB Nobelverken i Karlskoga i början av detta år. Boforsolyckan väckte i sin tur en debatt som klargjorde att många svenska samhällen är belägna på det man kallade kemiska bomber, dvs. att de när som helst kan drabbas av akuta och giftiga utsläpp som medför att människor kan dödas och skadas som i fallet Bhopal. När jag i kemikommissionen väckte frågor om svensk beredskap inför sådana olyckor hade utsläppet av oleum vid Bofors ännu inte skett. Jag fick den gången beskedet att myndigheterna i Sverige var beredda att skaffa sig en överblick över läget, men i början av året stod alltså dessa myndigheter mer eller mindre handfallna. Någon handlingsberedskap eller diskussion om förberedelse fanns över huvud taget inte. Snart har ett år gått, och de människor som lever på ”möjliga kemibomber” vet ännu inte om de kommer att klara sig och sina familjer om det värsta sker. Slappheten och bristen på ansvar gentemot dessa människor är avslöjande. Myndigheterna liksom utskottsmajoriteten tar alltför lätt på problemen när de blandar ihop företagens ansvar enligt den nu gällande lagstiftningen med den informationsplikt för samhället som vi i vpk efterlyser. Vad hjälper det oss att vi efter det att en katastrof inträffat vet vem som skall ställas till svars och att vi i det läget, när det kan vara för sent, kan skjuta in oss på företagens bristande beredskap? Vad hjälper det om vi i det läget kan anklaga ett företag för att ha struntat i nödvändig information till de kringboende och till lokala myndigheter? Självfallet är den allra viktigaste uppgiften att se till att olyckor förebyggs. Jag tycker att alltför litet i dagens debatt har handlat om vikten av att förebygga miljöskador och miljörisker liksom skador på människor. Man talar om detta i tekniska termer, och man talar om åtgärder som skall sättas in efter det att miljöskador har skett. Jag tycker att detta är typiskt för dem som försvarar det nuvarande samhällssystemet. Vi måste som sagt se till att olyckor förebyggs, och naturligtvis gör vi detta bäst genom att inte fortsätta att lita till företagens mycket vaga löften. Även om det förhåller sig som utskottet säger, att Kemikontoret, kemiföretagens branschorganisation — som för övrigt också var representerad i kemikommissionen — producerar rapporter och utlovar fler sådana, kan vi inte tolka detta så att det föreligger ett pålitligt samhällsansvar från företagens sida. Befolkningen i Indien hade att göra med ett av de cyniska multinationella företagen på området. Människoföraktande företag, som först och främst ser till sina vinstintressen, finns också här, även om naturligtvis inte alla fungerar på detta sätt. Miljörörelsen har lärt mycket av de gångna årens konfrontationer med företagen och deras företrädare. Vi kallades för vidskepliga och okunniga när vi ville stoppa dioxingiftet i skogen. Kemikontorets chef är en av dem som försökt trampa på miljöengagemanget och som när myndigheter och politiska instanser fattat beslut i rätt riktning anklagat de senare för att ha visat undfallenhet mot det som betraktas som den okunniga massan av oroliga människor. Det är dags att samhället tar ansvaret för att kontrollen av företagen samt — Prot. 1985/86:31 informationen liksom beredskapen styrs av samhället utan aningslöshet och 20 november 1985 förhoppningar om företagens ansvar. De på längre sikt verkande utsläppen av miljöoch människofarliga gifter är tillräckligt problematiska. Myndigheternas undfallenhet för biljätten Volvo i samband med etablerandet av en ny bilfabrik i Uddevalla och sättet att köra över den mycket starka lokala opinionen är ett pinsamt exempel på undfallenhet från regeringen och samröret med Volvoledningen. Att dessutom sätta hela sin tilltro till företagens eventuella information om akuta utsläpp är än värre. Freonutsläppen och den ökande produktionen av varor som alstrar freoner inom vissa industrier är också ett problem som har dragits i långbänk. Problemet väcker dessutom den mycket större frågan om vilka varor vi behöver och hur produktionen skall se ut. För vpk:s del anser vi att det är dags att börja nedtrappningen av kemisamhället.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

Herr talman! Jag vill i all anspråklöshet säga till Viola Claesson att Kemikontoret hade sitt höstmöte i går och att det mötet uteslutande handlade om kemiindustrins säkerhetsproblem. Jag tycker att detta faktum ändå belyser Viola Claessons sätt att vinkla den här frågan. Ett allvarligt menande industriellt organ ägnade alltså hela sitt årsmöte åt säkerhetsfrågor.

Herr talman! Då skulle jag vilja fråga herr Virgin: Varför har detta viktiga organ, kemibranschens organ Kemikontoret, inte förrän det börjar hända olyckor i Sverige och uppstått uppenbara faror för oss alla tagit itu med detta problem? Jag tycker naturligtvis att det är bättre att Kemikontoret nu ägnat ett helt årsmöte åt detta problem än att man ingenting gör, men vad jag försöker varna för är att vi ständigt och jämt skall lita till dem som gör vinster på kemikalieproduktionen och som också i vissa fall har kunnat göra vinster på att låta bli att göra någonting för att skydda oss människor och miljön.

Herr talman! Jag vill mycket bestämt hävda att kemiindustrin och även Övrig industri har beaktat dessa miljöfrågor under mycket lång tid. Jag skulle dessutom vilja säga att en del av kemiindustrin, t.ex. läkemedelsindustrin, producerar varor som är absolut livsviktiga för oss och utan vilka vi inte skulle ha kunnat uppnå den standard vi har på det medicinska området. Jag kan ta ytterligare ett exempel: Många av de besprutningsmedel som används i jordbruket i dag har faktiskt en kvalitetshöjande effekt — de förbättrar alltså livsmedlen och gör dem säkrare för människor. Jag kan nämna aflatoxinet och andra mögelgifter i spannmål. Genom att 97 utnyttja kemiska bekämpningsmedel har vi fått bukt med allvarliga miljöproblem. Jag tycker att även den sidan skall tas in i bilden, om man skall kunna föra en någorlunda vettig diskussion om det här.

Herr talman! Jag är tacksam för att Ivar Virgin tar upp just läkemedelsindustrin och bekämpningsmedelsindustrin, när vi diskuterar de här frågorna. Det är nämligen så, att läkemedelsindustrin i privata händer tillåts tjäna pengar på människors sjukdomar, vilket jag tycker är helt felaktigt. Dessutom är det så, att de cyniska multinationella bolag, som jag tidigare nämnde som skräckexempel på vad som kan åstadkomma miljöproblem och skador på människor, finns just bland jättarna på området, t.ex. Ciba-Geigy Läkemedel AB. Som exempel kan nämnas — det har skrivits om saken i tidningarna men så många ledamöter har kanske inte velat diskutera den här —att Ciba-Geigy — företaget har erkänt — testade läkemedel, insektsbekämpningsmedel och annat på människor, som kanske inte alls visste vad det handlade om. Det mest cyniska var användandet av ett insektsgift på små egyptiska pojkar. Senare visades genom bl.a. blodprov att de hade drabbats av skador. Dessutom användes i en mängd länder barnarbetare, som utsattes för gifter som produceras av kemijättar och läkemedelsjättar. Därför tycker jag att det var ett märkligt exempel som Ivar Virgin tog för att motbevisa att dessa företag inte gör sig skyldiga till en cynisk verksamhet. Kemijättarna, som ofta har kontor även i Sverige och som levererar varor hit, levererar naturligtvis också varor som vi behöver. Jag tog upp den andra hanteringen, den som skadar oss människor. När det gäller varor som vi behöver, och som inte heller jag anser att vi skall vara utan, kommer man med ett uttalat bojkotthot, bl.a. mot vårt land, vilket skedde under kemikommissionens arbete. Skandalen nämns inte mellan raderna i kemikommissionens betänkanden, utan det sägs klart att Sverige blev utsatt för utpressning.

Herr talman! Ansvaret för vår nuvarande och framtida livsmiljö handlar i stor utsträckning om solidaritet — solidaritet med folk i vår närmiljö, med folk i andra länder och med kommande generationer. Det är solidaritet när vi reagerar med stor kraft mot förstörelse och förgiftning av vår natur och när vi säger att ingen skall behöva känna otrygghet eller oro för sin hälsa i arbetet. Det är solidaritet med folk i andra länder, när vi kräver varsamhet och omsorg vid utnyttjandet av jordens gemensamma resurser. Det är solidaritet med framtiden att redan nu vidta åtgärder som hejdar miljöförstöring och förhindrar fortsatta miljöskador. Omsorgen om vår natur och vår miljö är en grundläggande förutsättning för vår fortsatta välfärdspolitik. Det bedrivs ett omfattande miljöarbete inom landet, liksom internationellt. Vårt internationella miljöarbete bedrivs i nära anslutning till det arbete som bedrivs inom landet. I vad gäller miljöskyddsavgifter ställs krav på att de skall förändras och att 20 november 1985 ytterligare styrmedel skall införas. Den nuvarande avgiften har inte varit i kraft så lång tid att man nu bör vidta några åtgärder. Allmänt tycker jag att miljöpolitiken måste bedrivas på sådant sätt att skador på miljön undviks. Det får inte löna sig att förorena. Jag anser att det finns anledning att avvakta för närvarande, och jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 tas avgiften för prövning och tillsyn upp. Den frågan är föremål för naturvårdsverkets översyn. Inom verket pågår en utvärdering, och den kommer att redovisas för regeringen. I samband därmed kan vissa förändringar självfallet komma att föreslås. Vi bör avvakta det arbetet innan eventuella åtgärder vidtas. Därför bör vi avslå reservation 3. I motion 1984/85:2600 tas täktavgifterna upp. De styrmedel som finns för närvarande har inte funnits längre än att de bör prövas ytterligare innan åtgärder vidtas. Det är ju på det sättet att stora avgifter år periodiseras. Utskottets majoritet har avstyrkt det förslag som finns i reservation 4. I reservation 5 tas miljöskyddsavgiften upp. Den är föremål för naturvårdsverkets översyn, och verket har framfört vissa synpunkter. Naturvårdsverket bör få tillfälle att redovisa sina synpunkter för regeringen, som får överväga vilka åtgärder som eventuellt skall vidtas. Om det behövs, får frågan senare bli föremål för riksdagens behandling — och så blir det självfallet om regeringen finner anledning att göra förändringar. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 aktualiseras miljörisker, föranledda av händelser inom miljöområdet. Den frågan har ju redan diskuterats. I våras antog ju riksdagen en ny lag om kemiska produkter. Då framhölls att målet för kemikaliekontrollen måste vara att förhindra skador på människor och miljö. Jag menar att arbetet måste gå ut på att undvika olyckor. I samband med behandlingen av propositionen i våras framgick att Sverige hos Nordiska ministerrådet tagit initiativ till att få till stånd ett gemensamt nordiskt forskningsoch utvecklingsarbete rörande bekämpning av kemikalieolyckor. Med anledning av inträffade händelser har både företag och myndigheter tagit sig an uppgiften att se över gällande rutiner för att undvika framtida olyckor och katastrofer och ha beredskap för eventuella händelser i framtiden. Med detta yrkar jag avslag på reservation 6. När det gäller luftvården rör den fråga som tas upp i reservation 7 ett miljöproblem av global karaktär. Frågan om ozonskiktet har vid flera tillfällen varit föremål för behandling i riksdagen. Det görs stora ansträngningar både inom landet och i det internationella arbetet för att komma till rätta med den miljöpåverkan som freonoch koloxidutsläppen utgör. Så sent som i mars 1985 har en global konvention om skyddet av ozonskiktet i atmosfären undertecknats, efter flera års förhandlingar. Undertecknandet av den här konventionen, som skett i FN:s regi, måste betraktas som en betydande framgång. Jag yrkar därmed avslag på reservation 7. Vad gäller koloxidproblemet intar svensk forskning en framskjuten plats. 99 Eftersom vi kan utgå från att frågan följs av berörda myndigheter på ett noggrant sätt, yrkar jag avslag på reservation 8. Vad gäller Öresund så förnekar ingen att det är ett problem och att stora föroreningar förekommer. Men som framgår av utskottets betänkande har Öresundskommissionen nyligen framlagt två rapporter, och man framhåller där att myndigheterna på både den svenska och den danska sidan kommer att vidta åtgärder. Det förekommer ett omfattande svenskt-danskt samarbete, där man försöker påverka kommuner och myndigheter för att förbättra reningsanordningarna. Frågan bevakas således på ett ordentligt sätt. Därför yrkar jag också avslag på reservation 9. Med det anförda vill jag, herr talman, på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är klart att man ska ha respekt både för vad regering och för vad vetenskapsmän uträttar när det gäller de här viktiga frågorna. Det jag tänkte ta upp är framförallt ozonproblemet och koldioxidproblemet. Ove Karlsson talar om stora ansträngningar som görs. Det är möjligt. Men det vore intressant, om vi nu inte har fått med detta i majoritetsskrivningen, att få någon redovisning av de stora ansträngningarna. Jag tror att offentligheten inte är medveten om dessa stora ansträngningar. Möjligen är de som utarbetat FN-konventionen det, och det är ju bra. När det gäller koldioxidproblematiken säger man i majoritetens skrivning att utskottet utgår ifrån att vederbörande myndigheter följer vidareutvecklingen och forskningen på området och om så erfodras inkommer med framställningar om åtgärder. Det kan man naturligtvis göra. Men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt, när vi nu vet att det under de senaste månaderna har kommit fram nya alarmerande rön på det här området, att inte Sveriges riksdag reagerar och i samband med detta beslut skickar ett bud till regeringel i det här ärendet.

Herr talman! Jag tycker precis som Ove Karlsson att vi skall kunna skryta med det som är bra, om det är bra. Men vi kan inte använda de goda exemplen för att släta över de brister som fortfarande finns i Sverige. Det är inte bara för att man tycker det är roligt att skriva motioner eller reservationer som vi har tagit upp de problem som nu belyses i betänkandet, utan det är naturligtvis därför att vi anser att Sverige inte har gått tillräckligt långt. I vpk menar vi, och hoppas, att fler och fler människor inser att Sverige faktiskt har förutsättningar och resurser, kunskaper och allt annat för att verkligen bli ett föregångsland i världen. Vi talar här om globala miljöproblem. Det vi skall kräva av andra måste vi ju först gå i spetsen för att åtgärda här hemma. Då det gäller den enorma tilltro till företagen som också Ove Karlsson tycks ha, skulle jag vilja ta ytterligare några exempel utöver de tidigare nämnda. Jag var vid Storas — det som tidigare hette Stora Kopparberg — svavelsyrefabrik i Falun. Falun är geografiskt så beläget och bebott att människor bor och arbetar som i en gryta. Efter det att utsläpp av oleum hade skett vid Prot. 1985/86:31 Bofors i Karlskoga fick naturligtvis många människor ögonen på just Storas 20 november 1985 företag i Falun. Där kan också ske stora utsläpp av oleum som kan skada GG HN människor mycket illa. Beräkningar som hade framtagits och började offentliggöras när jag var där på studiebesök i somras visar att ett par tusen människor i värsta fall skulle kunna dö i centrala Falun vid ett stort oleumutsläpp, som alltså är möjligt. Men om man diskuterar med företaget handlar det om hur mycket pengar man anser sig kunna satsa av Storas enorma vinster till att åtgärda och förebygga dessa problem. En diskussion där man faktiskt räknar människoliv krasst i pengar är vad vi kan förvänta oss när vi diskuterar med företagen. Jag menar att om Stora inte tidigare har gjort något och gått ut med öppen information, beror det på att man har tjänat på att hålla sig lugn i stället för att oroa befolkningen och vidta åtgärder. Herr talman! Man kommer inte att göra det förrän man tvingas till det. Den informationsplikt som vi anser skall åvila samhället kommer både att väcka fler människor till medvetenhet om vilka risker de löper och som en fortsättning medföra att människor engageras och ställer krav, precis som de nu får möjlighet att göra i exemplet Landskrona.

Herr talman! Ove Karlsson sade att vi skall visa solidaritet med folk i andra länder. Då tycker jag att vi också skall begära att andra länder visar solidaritet med oss. Regeringspartiet borde försöka påverka andra länder som bidrar till att smutsa ner vår miljö, och detta gäller inte minst försurningen. Det vore riktigt, som folkpartiet tidigare har yrkat, att en parlamentarisk grupp finge i uppdrag att uppvakta länder både i öst och väst så att vi får bättre miljö och skonar våra skogar. Det vore att ta solidariteten på allvar. Miljöavgifterna har inte varit i kraft så länge, så dem behöver vi inte göra något åt just nu utan vi skall vänta och se, säger man. Jag anser att det brådskar med miljöavgifter. Naturvårdsverket har också påpekat det och vill själv komma med förslag. Viktigt är att rättssäkerheten när det gäller utdömandet av miljöavgifterna inte sätts åt sidan. Problemen i Öresund är verkligen allvarliga. Detta kommer att belysas närmare av Siw Persson. Regeringen måste med allvar ta itu med denna fråga. Skall det vara någon mening med att ha en miljöminister i regeringen, borde han förstå att detta är allvarligt och ta itu med denna viktiga angelägenhet.

Herr talman! Till Karl Erik Olsson vill jag bara säga att så sent som i mars 1983 har en global konvention om skydd av ozonskiktet i atmosfären undertecknats. Den bör kunna medföra att åtgärder vidtas, och den kommer att ha betydelse för den framtida utvecklingen på det här området. Till Kerstin Gellerman vill jag säga att vi självfallet vill påverka utvecklingen, och om det är någon som tar solidariteten på allvar så är det socialdemokraterna. Vad gäller det internationella miljöarbetet finns det 101 anledning framhålla att det finns ett samarbete om miljöpolitiken på det nationella och det internationella planet. De beslut som fattas här måste ligga till grund för det internationella miljöarbetet. Det är självklart att Sverige skall fortsätta att aktivt verka på det internationella miljöområdet. Vad gäller de frågor som tas upp av Viola Claesson i anledning av miljöriskerna måste det viktigaste vara att försöka undvika att miljökatastrofer inträffar. Beredskapen måste vara hög, så att sådana katastrofer kan undvikas. Både myndigheter och företag har med anledning av vad som inträffat, såväl utomlands som i Sverige, tagit sig an uppgiften att se över förhållandena för att liknande svåra miljöhändelser skall kunna undvikas. Jag tycker det är angeläget att se till att det finns tillgång till korrekt information, liksom att allmänheten kan få reda på vilka kemikalier o. d. som finnsi dess närhet. Men vi måste självfallet samtidigt hålla en hög beredskap, så att olyckor inte inträffar. I fråga om Öresund har vi givetvis på socialdemokratiskt håll anledning att tro att det är vi som får ta ett ansvar för att naturvårdsmyndigheterna och andra skall kunna reda ut det hela och bedriva ett aktivt miljöarbete, så att man kommer till rätta med bekymren.

Herr talman! Möjligen är det betecknande för regeringspartiet att när man frågar om åtgärder som vidtas i Sverige för att begränsa användningen av freoner, så hänvisas endast till en FN-konvention. Det är ju rimligen inte bara den svenska regeringens förtjänst att den konventionen kom till stånd. Men på hemmaplan har regeringen alltså inte gjort någonting under den period då vi ändå haft en ökning av freonerna med — som jag sade tidigare — 6-7 Jo om året. Vidare har vi bekymren med skumplastindustrin och med kylindustrin. Man måste ta tag i detta, om det skall bli någon förändring. Den andra noteringen som jag gjorde gällde att Ove Karlsson över huvud taget inte kommenterade koldioxidproblematiken. Kanske kan jag tolka det så, att Ove Karlsson egentligen tycker att det i detta läge vore rimligt att riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen, därför att riksdagen — och det gäller kanske även socialdemokraterna — känner en oro inför vad som håller på att hända.

Herr talman! Det är klart att de rapporter från Öresundskommissionen som Ove Karlsson hänvisar till visar just på de problem som vi har behandlat i motionen 1164. Vi anser det väldigt angeläget att man tar dessa frågor på allvar och snabbt handlägger dem också i regeringen. Jag tycker inte att socialdemokraterna skall anse sig ha ensamrätt på solidariteten mellan folken. Många av oss känner samma solidaritet. Men fastän man känner solidaritet med andra folk måste man våga ställa krav på olika länder. Därför noterar jag att Ove Karlsson i alla fall höll med mig om att det är viktigt att vi ställer krav på länder som smutsar ned miljön genom att föroreningar förs till Sverige. Då vore det angeläget att man också tog sig an frågan på regeringsnivå och även tillsatte en parlamentarisk grupp för att
Herr talman! Karl Erik Olsson undrar om jag instämmer i att riksdagen borde göra ett tillkännagivande. Jag vill då bara konstatera att vad gäller både koloxiden och ozonfrågan följs ärendet noggrant av berörda myndigheter. Något som helst tillkännagivande finns det inte anledning att göra. Frågan följs av de myndigheter som skall sköta den. Således behöver vi inte för dagen vidta några ytterligare åtgärder. På det internationella planet är vi i hög grad aktiva, Kerstin Gellerman. Men det arbetet skall inte bedrivas av några kommittéer utan på ministernivå. Vi ligger före de flesta andra länder när det gäller att ta initiativ på detta område, och vi driver på för att öka det internationella miljöarbetet.

Herr talman! Inom det avsnitt av miljöpolitiken som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 5 finns fyra reservationer som jag yrkar bifall till och därför också kort vill kommentera. Försurningen av vår miljö är ett av de bästa exemplen på att det behövs kraftfulla riktlinjer för vårt internationella miljöarbete. I reservation nr 1 av Karl Erik Olsson och Lennart Brunander krävs också just sådana riktlinjer som skulle ta sikte på de långsiktiga effekterna av försurningen, ozonförstöringen, koldioxidproblemen och föroreningarna av havet, problem som vi aldrig kan lösa på egen hand på nationell nivå. Utskottsmajoriteten avstyrker centermotionen med dessa krav. Herr talman! Verkligheten är själv den mest talande reservationen mot utskottsmajoritetens resonemang. Om vi, mot förmodan, helt skulle upphöra att släppa ut försurande ämnen i Sverige, skulle försurningen ändå fortsätta genom de utsläpp som görs i andra länder. Fortfarande är det dock Sverige som smutsar ner mest i Sverige. Men även med de förhållandevis otillräckliga åtgärder som riksdagen beslutade i våras kommer inom ca tio år Polens och Englands svavelutsläpp att ha större försurande effekt i Sverige än våra egna utsläpp. Det vi nu på allvar borde diskutera är helt nya strategier för en effektiv internationell kamp mot bl.a. försurningen. Det räcker inte med internationella överenskommelser, om länder som Polen inte har resurser att klara ett acceptabelt program för att rena sina svavelutsläpp. Någon form av miljöbistånd till Polen skulle framför allt vara en lönsam investering i kampen för den svenska skogen, de svenska sjöarna och den svenska marken men skulle också bidra till att rädda Polens miljö, dess kulturminnen och byggnader som nu förstörs. Vi vet att den polska ekonomin är hårt ansträngd. Industrin där måste gå för fullt. Dyrbar rening av rökgaserna skulle drabba landets ekonomi hårt. 103 Bristen på effektiv rening skapar liknande problem i flera andra öststater. Dricksvattnet förstörs, spädbarnsdödligheten har plötsligt börjat öka efter att stadigt ha gått ned i över 100 år i de länderna. Luften i många städer är direkt farlig att andas in vid vissa vindriktningar. Vi kunde fortsätta att räkna upp den närmast ofattbara miljöförstöringen i våra nära grannländer. Situationen är som sagt likartad i Tjeckoslovakien och flera andra öststater, och detta drabbar mycket direkt vår svenska miljösituation. Herr talman! Det har uttalats i denna kammare och också i andra sammanhang att ett land som Polen borde stämmas inför Europadomstolen om man inte åtgärdar sina svavelutsläpp. Jag har svårt att tro att en sådan åtgärd det ringaste skulle förändra verkligheten. Faktum är att riksdagen i våras antog en centermotion om att inrätta en internationell luftvårdsfond i syfte att ge stöd åt länder som inte själva har råd med rening av sina utsläpp. Nu väntar vi bara på att regeringen effektuerar riksdagens beslut. Antagligen finns det en mängd internationella miljövårdsprojekt som i flera avseenden skulle vara lönsamma för Sverige. Vårt tekniska kunnande i fråga om miljövårdsutrustningar ligger i absolut internationell toppklass och internationella miljövårdssatsningar kan med mycket stor sannolikhet skapa många nya arbetstillfällen i Sverige. Mycket talar exempelvis för att varje krona till rökgasskrubbrar i Polen är effektivare för svensk miljö, än om den satsades i Sverige. Naturvårdsverket har framfört förslag om att satsa på att stoppa utländska föroreningar redan vid källan, men förslaget stoppades innan det kom med i regeringens försurningsproposition. Regeringen hävdar hårdnackat att varje land skall ta hand om sina egna föroreningar. Det är när vi avläser de praktiska konsekvenserna av den principen som det finns anledning att gå emot utskottsmajoriteten och begära nya riktlinjer för det internationella miljöarbetet i enlighet med reservation nr 1. Herr talman! I reservation nr 9 tar reservanterna från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet upp situationen i Öresund. Den har också förts på tal tidigare här under debatten. Trots att Öresundskommissionen nyligen presenterat vad många velat kalla en larmrapport om tillståndet i Öresund, vill utskottsmajoriteten inte föra upp frågan på regeringsnivå med Danmark. Man litar till det samarbete som pågår — och som ju faktiskt lett fram till dagens situation. Utskottet säger att man skall ”försöka påverka kommunala myndigheter” och ”utgår från att myndigheterna uppmärksammar vattenkvaliteten i sundet och vidtar de åtgärder som befinns möjliga”. Herr talman! Jag förmodar att statens naturvårdsverk är ett av de organ till vilka utskottets majoritet sätter sitt hopp när det gäller att stoppa miljöförstöringen i Öresund. I så fall är verkets anslagsframställning till regeringen för 1986/87 en högst angelägen lektyr. Där skriver verkets chef och styrelse att från regeringens sida har betonats att samhället måste agera kraftfullt mot uppkommande miljöproblem, att miljövårdssektorn måste stå stark även i tider av besparingar. ”Den situationen gäller i många avseenden inte i dag”, skriver chefen för det verk som bl.a. skall följa utvecklingen i Öresund, och han fortsätter: ”Besparingsmålen hindrar i praktiken viktiga miljösatsningar.” Verket kan redan under 1985/86 komma att tvingas avskeda upp till 30 tjänstemän om regeringens besparingspolitik drivs igenom. Det går inte, herr talman, att föra en miljöpolitik som marknadsförs som = Prot. 1985/86:31 en offensiv mot försurningen, samtidigt som man avslår alla förslag till 20 november 1985 förbättringar som framförs här i riksdagen och tvingar det verk som skall ZZZG —A— genomföra åtgärderna mot försurningen, övervakningen av miljöförändringar, undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor, miljövårdsåtgärder i jordbruket och mycket annat till sådana besparingar att kanske 30 tjänstemän måste avskedas. Miljövård är ett område där stereotyp besparingspolitik är mycket dålig ekonomi. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 7, 8 och 9.

Herr talman! Motion 1984/85:2600 av Jan Hyttring och mig om grustäktsavgiften behandlas i det här utskottsbetänkandet. I motionen pekar vi på hur grustäktsavgiften tas ut i förskott, vilket föranleder ett stort arbete och mycken byråkrati. Själva avgiften är 29 öre per m? grus som tas ut, men för tillståndsinnehavarna, oftast entreprenörer, blir kostnaden snarast över en krona per kubikmeter grus, om man räknar in kostnaderna för administration, räntor o.d. De 29 örena i avgift reduceras ytterligare ner till ca 15 öre per m? i inkomst för statskassan, om man tar hänsyn också till det arbete som länsstyrelsen får utföra. Användaren får däremot betala mer än 1 kr. per m? grus genom förskottssystemet. Detta system förorsakar också längre transportsträckor för gruset, då entreprenören — exempelvis en lastbilscentral — drar sig för att ha alltför många täkter. I glesbygden blir det då rätt långa avstånd. Detta gör så man för att minska de höga kostnaderna för räntor o. d. Sektionering och planläggning måste ske. Här kan det också bli felberäkningar, eftersom man skall betala för vad man tror att man kommer att ta ut. Det förekommer också många gånger att man råkar ut för berg, lera eller annat, och då får man inte ut vad man har beräknat. Kanhända kan man då få pengar tillbaka, men det krävs noggrann bevisföring och mycken administration. För att ta ett exempel på fördyringarna med förskottsberäkningar räknar Norra Värmlands Lastbilcentral i Torsby med att få låna upp till 200 000 300 000 kr. Det blir en hel del ränteutgifter bara för det, och det blir framför allt en onödig administration. En redovisning efter verkliga uttag vore ett mycket enklare och därmed billigare system, och det är vad vi motionärer föreslår. Varför skall man inte lika väl kunna göra så när man deklarerar moms och inkomster i efterhand? Jordbruksutskottets majoritet har avstyrkt denna motion med mycket kort motivering. Jag vill därför fråga vad motiveringen innebär. Menar ni att det behövs en utredning också på den här punkten eller att den utredning som pågår när det gäller miljövårdsavgifterna skall omfatta även den här frågan? Det måste jag få svar på av er som bildar majoritet i utskottet.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

Herr talman! I detta betänkande nr 5 från jordbruksutskottet om allmän miljövård behandlas också med anledning av en folkpartistisk motion av Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga frågan om föroreningar av Öresund. Visserligen påpekar motionärerna att Öresund riskerar att bli ett kloakdike och så långt skall det kanske inte behöva gå. Men jag anser att motionens yrkande är befogat och instämmer i detsamma. Tillåt mig, herr talman, att göra en resumé över Öresunds förändringar under en längre tidsperiod. Sedan Öresundskommittén kom till har den bakteriologiska statusen förbättrats mycket i Öresund. Det går att bada nästan överallt i dag. När det gäller närsaltsutsläppet kan det konstateras att fosforhalterna sjunkit drastiskt, särskilt markant på den svenska sidan. Situationen är dock betydligt sämre på den danska sidan. Gjorda mätningar visar att fosforutsläppen minskat med inte mindre än 84 90 på den svenska sidan, medan minskningen på den danska sidan ligger omkring 790. Anledningen till den stora differensen är att våra fabriker som framställer fosforgödsel genom stora engagemang har lyckats få ner utsläppen från över — Prot. 1985/86:31 3 000 ton per år till 450 ton per år. Detta gäller Supra i Landskrona och 20november 1985 Boliden i Helsingborg. SEEN Av dessa siffror framgår att Sverige på ett mera påtagligt sätt levt upp till den konvention som de båda länderna undertecknade 1974. I konventionens artikel 2 understryks att ”inom vardera landet skall effektiva åtgärder vidtagas för att skydda Öresund från förorening”. Sverige har uppfyllt villkoren i denna artikel, bl.a. minimikravet att utsläppen från de kommunala reningsverken skall renas till 90 26. Då blev jag verkligen förvånad över att, som någon här tidigare sagt, Köpenhamns reningsverk Linetten i dag pumpar ut allt sitt slam direkt i Öresund därför att reningsverket inte fungerar, som också har nämnts här. Det är betänkligt, för det är över en miljon invånare som är anslutna till detta reningsverk. Det skulle betyda detsamma som att alla skånska reningsverk skulle sättas ur funktion och vi skulle låta avfallet gå ut i Öresund. Det skulle ge precis samma effekter. Då kan man ställa en fråga till utskottets företrädare: Vad menas med dessa intensiva ansträngningar att komma till rätta med utsläppen? Jag tycker att det är nästan oursäktligt att på detta sätt ställa upp och försöka försvara någonting som är fullständigt misslyckat. Medan man på den svenska sidan har byggt ut den kemiska reningen både i Malmö på Sjölundaverket och i Landskrona har man på den danska sidan inte gjort ett dyft. Jag anser att den kommission som tillsattes för elva år sedan faktiskt har skyldighet att se till att någonting sker. Den bakteriologiska statusen i Öresund är godtagbar. Men utsläppen av närsalter är för närvarande mycket hög. Mot denna bakgrund yrkar jag härmed bifall till reservation nr 9. Närsalttillförseln är i sig allvarlig, men ännu allvarligare är tillförseln av, som det heter, problematiska ämnen. Dessa innefattar tungmetaller och andra vådliga ämnen som t.ex. fenoxisyror. Det finns ju en fenoxisyrefabrik i Kögebukten som släpper ut så pass mycket gifter att fiske är omöjligt att bedriva i detta område. Fisken tar dessutom smak av fenoxisyrorna. Jag menar att Öresundskommissionen har misslyckats. Jag vill i detta sammanhang också understryka, att om inte den dåvarande hälsovårdsnämnden i min hemkommun Landskrona år efter år hade tryckt på, hade den grundliga undersökning av Öresundsvattnet som nu har skett aldrig kommit till stånd. Att dessa frågor bör föras upp på regeringsnivå anser jag vara en självklarhet. Den miljöminister som vi nu har fått har här ett utomordentligt tillfälle att visa sin förmåga att handskas med dessa frågor. Jag vill i likhet med Kerstin Gellerman uppmana honom att ta sig an denna fråga. Det blir nämligen ingen rätsida på problemen om det bara är kommittéer och kommissioner som skall handha en fråga. Hade jag haft mera tid på mig, skulle jag också ha tagit upp problemen med utsläppen från färjetrafiken. Det är ju rena skandalen att man i världens mest trafikerade sund inte har några som helst krav på rening av avfallet från fartyg. Det är verkligen någonting att anmärka på.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att göra en mycket kort replik till de sista talarna om Öresundsfrågan. Utskottet har ju sagt att det pågår ett omfattande arbete på både dansk och svensk sida, att naturvårdsmyndigheterna följer denna fråga noga och att vi därför har haft anledning att avvakta deras arbete. Problem av Öresundsfrågans karaktär måste lösas genom en svensk-dansk dialog, enligt min uppfattning. På den punkten tycker jag nog att Öresundskommissionen har ett stort ansvar, det skall vi göra klart för oss. Det måste ske ett samarbete mellan myndigheterna på både den danska och den svenska sidan. Ett omfattande miljöarbete bedrivs också. De miljöproblem som den här frågan omfattar måste lösas genom internationella kontakter. Vi kan knappast sitta i Sveriges riksdag och bestämma över vad danska kommuner skall göra — det måste ske via krav på den danska regeringen. Och den danska regeringen är ju borgerlig, vilket kanske bevisar att miljöintresset är större hos socialdemokraterna än hos borgarna. Det är säkert så att socialdemokraterna är de som får gripa sig an miljöfrågorna om det skall bli något resultat. Socialdemokraterna är medvetna om de problem som finns, och det är säkert också det parti som på alla sätt är bäst skickat och berett att ta tag i miljöfrågorna för att lösa dem.

Herr talman! Jag vill helt kortfattat yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande om jakt och viltvård. Med hänvisning till att jaktoch viltvårdsberedningens förslag nu bereds inom regeringskansliet har utskottet i stor enighet valt att lämna flertalet av de motioner som har väckts i ämnet under senare riksmöten utan åtgärd. De frågor som John Andersson nämnde, prisutvecklingen på jaktarrenden och möjligheterna att ge fler tillfälle att jaga, är två angelägna frågor som en kompletterande utredning nu ser över. Jag har samma förväntningar som John Andersson gav uttryck för, nämligen att vi får en bra lösning på dessa frågor. Jag yrkar avslag på reservationerna.

Herr talman! För alla trogna jägarhjärtan som har förväntat sig en intensiv och hängiven jaktpolitisk debatt i kväll måste de korta och inte alltför uttömmande inläggen som har gjorts beträffande de mer speciella frågorna te sig nästan som en sammansvärjning mot deras intressen. Dess värre har jag för avsikt att göra precis detsamma som tidigare talare på den goda grunden av att det som händer i kväll egentligen inte är något nytt, utan det är ungefär detsamma som under de senaste två tre åren. Vi har inte haft någon intensiv jaktpolitisk debatt med hänsyn till att jaktoch viltvårdsberedningen har sysslat med dessa frågor. Man kan tycka att det är för lång tid och att det borde ha lagts fram en proposition. När regeringen nu har aviserat en proposition till vårriksdagen, finner vi det naturligt att de spörsmål som har tagits upp i en lång rad motioner behandlas vid detta tillfälle. De av oss som har sysslat litet med detta vet att de frågor som berörs i den långa rad motioner som vi har att ta ställning till behandlas i det betänkande som jaktoch viltvårdsberedningen har lämnat till regeringen. Den utredning som regeringen fann skäl att komplettera det relativt digra dokumentet med, tror vi inte på något avgörande sätt kommer att förändra den inriktning som 113 jaktoch viltvårdsberedningens betänkande hade. Därför finns det all anledning att säga att inget jaktpolitiskt intresse kommer att sättas åt sidan, utan de kommer förmodligen att återfinnas i propositionen. Detta har gett utskottet anledning att avstyrka alla de motioner som har väckts. Likväl har John Andersson för vpk:s räkning skrivit ett par reservationer, i vilka han med en viss pålitlighet återkommer till jaktarrendena och kungens jakträtt. Även dessa frågor tas upp i jaktoch viltvårdsberedningens betänkande. Däremot är det inte alldeles säkert att jaktoch viltvårdsberedningen i alla delar kommer att gå John Anderssons väg. Därför är det kanske mycket framsynt av John Andersson att avge reservationer till detta betänkande. Jag vill, herr talman, med det anförda säga att vi spar våra goda argument ett halvår framöver och ber att få återkomma då. Alla som hade förväntat sig något annat må tycka att vi numera är tråkiga i Sveriges riksdag.

Herr talman! Inte heller jag har för avsikt att förlänga debatten. Men jag har en motion i arrendefrågan där jag efterlyser någon typ av prisreglering på jakträtt. Orsaken till motionen är den stora oro som finns i dag i jägarkretsar, i all synnerhet bland de jägare som inte äger mark. Om utvecklingen får fortsätta kommer allt fler jägare utan mark och med små eller normala inkomster att bli utestängda från jaktmöjligheter. De som drabbas blir i all synnerhet människor som bor ute på landsbygden, såsom jag gör, och som i allmänhet tjänar litet mindre — det kommer människor från storstadsområdena och från utlandet och köper upp jakträtten till höga priser. Utskottets talesmän har sagt att det pågår en utredning, och även jag skall avvakta den och se vad den kommer med för förslag. Jag hoppas verkligen att den tar itu med den här frågan. Jag tycker ändå det är viktigt att i den här debatten göra en markering av att dessa frågor är mycket väsentliga för en stor del av den svenska jägarkåren. Jag är litet besviken på utskottet, som inte har markerat detta i sitt betänkande. Det kunde ha varit en liten ledning för dem som utreder frågan om utskottet hade skrivit vad man egentligen tycker — men det har man inte gett uttryck för. Reservation nr 1, som John Andersson har lämnat in, går i den riktning som jag skulle önska att frågan kommer att behandlas i när utredningsförslaget kommer. Avslutningsvis vill jag säga: Jag pratar inte i egen sak, för det gäller inte den jakträtt som jag själv har. Men jag ser omkring mig många exempel på prisutvecklingen, och jag anser att frågan är allvarlig.

Herr talman! Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan vill jag mycket kort säga några ord om det särskilda yttrande där vi från folkpartiets sida har kommenterat en motion från mig och Linnea Hörlén om Östersjösälarnas situation. Sälarna i Östersjön är utrotningshotade, och även en i skyddsjakt avlivad säl kan betyda mycket när det gäller sälbeståndets fortlevnad. Vi får nu avvakta kommande lagstiftning bl.a. om skyddsjakt, och då förutsätter vi verkligen att det allvarliga läget för Östersjösälarna och andra utrotningshotade djur beaktas.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1985/86:4 om stöd till trädgårdsnäringen tas flera för näringen mycket angelägna frågor upp. I betänkandet behandlas ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden 1985. I motionerna föreslås, bl.a. mot bakgrund av 1974 års trädgårdsutredning, införande av någon form av skördeskadeskydd inom trädgårdsnäringen, skydd mot import av vissa trädgårdsprodukter samt marknadsfrämjande åtgärder. Utskottet har för närvarande lämnat motionerna utan ytterligare åtgärd. Herr talman! Jag skall något kommentera sakfrågorna och utskottets skrivning. Det kan konstateras att det inom trädgårdsnäringen föreligger ett i princip lika stort behov som inom jordbruket av att skydda sig mot de ekonomiska konsekvenserna av skördeskador. Som exempel kan nämnas skördekatastro ferna sommaren 1980 i nordvästra Skåne och nu senast i höst i Norrbotten. Det är förvånande att man från myndigheternas sida i olika utredningar om skördeskadeskydd endast marginellt berört trädgårdsnäringens behov av skydd. Behovet av ett skydd har påpekats i olika utredningar, och jag själv, liksom även kolleger i kammaren, har vid upprepade tillfällen tagit upp frågan. Tyvärr har ännu inget konstruktivt skett. Skördeutfallet inom näringen kan variera mycket kraftigt, och det beror oftast på vädrets makter. Dessutom kan effekterna ytterligare förstärkas på grund av att Sverige gentemot omvärlden har ett ojämlikt gränsskydd. Under senare år har omfattande skador inträffat, t.ex. utvintringsskador på jordgubbsplantor, stora frostskador i fruktodlingar och översvämningsskador. I många fall kan effekterna t.o.m. utgöra ett hot mot ett företags möjligheter att överleva. Många års satsningar och uppoffringar i strävan att bygga upp livskraftiga företag inom branschen kan snabbt omintetgöras. Länge kunde viss hjälp erhållas genom naturkatastrofanslaget. fr.o.m. 1984 har emellertid naturkatastrofanslaget tagits bort av riksdagen. Det har härigenom blivit mycket svårt att få hjälp. Bertil Danielsson och jag har i motion 1984/85:2589 föreslagit att ett skördeskadeskydd införs inom trädgårdsnäringen för att hämma de värsta effekterna vid skador på odlingarna. Dessutom vill vi, för att komma till rätta med att intäkterna starkt varierar på grund av skiftningar i väder, köldskador, olika växtsjukdomar och skadedjur, införa en möjlighet till resultatutjämning olika år emellan. Ett trädgårdskonto, i uppbyggnad likt det skogskonto som i dag finns inom skogsbruket, skulle här kunna vara en god lösning. Utskottet skriver att man är mycket angelägen om att dessa problem skall lösas så snart som möjligt och att man avvaktar det initiativ som regeringen säger sig vara på väg att ta. Vi som år efter år har motionerat om de här frågorna är mycket angelägna om att det nu verkligen sker någonting. En reservation har därför avgivits av moderater och centerpartister i utskottet. Jag vill yrka bifall till denna reservation. I betänkandet finns ytterligare en reservation. Också den tar upp ett moderat yrkande som jag ställer mig bakom. I dag importeras nämligen från andra länder trädgårdsprodukter som varit utsatta för bekämpningsmedel som är förbjudna att användas i Sverige. Vi anser inte att det finns någon logik i detta. Jag har diskuterat förhållandet med regeringsföreträdare. De säger, att om man inte vid kontroller kan påvisa att det finns restsubstanser i importerade partier, kan man inte stoppa importen. Man kan fråga sig var logiken finns i ett sådant resonemang. Skall vi i Sverige förbjuda användning av ett produktionsmedel, ett bekämpningsmedel, som är tillåtet i andra länder? Vi förbjuder ju användningen av det i Sverige för att skydda konsumenten, men sedan skall det vara fritt fram för konsumenten att äta produkter som kommer utifrån och som varit utsatta för bekämpningsmedlet. Vi tycker att detta är orimligt. All logik bjuder att man försöker få en ändring till stånd. Detta skulle kanske kunna ske genom att man införde krav på någon form av garanti från dem som skall exportera till Sverige om att de inte använt medel som är förbjudna hos oss, vilket givetvis sedan skulle kunna följas upp genom kontroller. Vi tycker i likhet med dem som har skrivit reservationen att detta vore en rimlig väg att gå. Jag skall inte i dag gå in på de övriga frågor om stöd till trädgårdsnäringen som har behandlats i betänkandet, eftersom regeringen har lagt fram en proposition om gränsskydd och tullar som kommer att behandlas senare i höst. Jag kommer att vid det tillfället ta upp dessa frågor. Låt mig till sist bara konstatera att det är mycket viktigt att de många människor som är sysselsatta i trädgårdsnäringen i vårt land — det rör sig om 20 000 människor som är beroende av denna näring — får betingelser som ur konkurrenssynpunkt är så jämlika som möjligt i förhållande till dem som råder i andra näringar. Detta är viktigt för att trädgårdsnäringen skall kunna hävda sig framöver. Även vi moderater är beredda att dra vårt strå till stacken för att bidra till att det skapas sådan rättvisa för framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag kommer att stödja även reservation nr 2.

Herr talman! Håkan Strömberg säger att han inte samtidigt vill lösa de här problemen när det gäller skördeskadeskyddet. Det är ju mycket länge som vi har diskuterat ett nytt skördeskadeskydd för jordbruket. Det är också länge som olika motionärer har krävt att man skall införa ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. Trädgårdsnäringen är ju väldigt utsatt, för när det slår fel så slår det rejält. De ekonomiska konsekvenserna för de enskilda företagarna är mycket omfattande och besvärande. Det är just av det skälet som vi kommer igen med dessa krav. Jag tycker att skall vi slå vakt om en trädgårdsnäring och en trädgårdsodling i Sverige i framtiden, så måste vi ta dessa frågor på allvar. Och jag anser att det är oroande att regeringen inte har tagit initiativ och påskyndat utvecklingen på detta område. Därför vill jag fråga socialdemokraternas företrädare: Är regeringen beredd att införa ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen? Jag kan också rekommendera det förslag som Bertil Danielsson och jag har lagt fram om ett kompletterande skyddssystem med införande av ett trädgårdskonto, som är uppbyggt ungefär som skogskontona är uppbyggda. På det sättet kan näringen själv klara ganska stora variationer i skördeutfallet. Det tror jag att alla svenska konsumenter också skulle ha glädje och nytta av. Beträffande kontrollsystemet för de svenska livsmedlen är det alldeles uppenbart att vi har ett bra kontrollsystem i Sverige och att de svenska konsumenterna kan känna trygghet när det gäller svenska livsmedel. Men jag undrar: Har ni socialdemokrater inga betänkligheter när man kan importera produkter som varit utsatta för bekämpningsmedel som i Sverige är förbjudna? Detta är ju ett sätt att lura konsumenterna och t.o.m. skinna odlarna. Vi skulle i Sverige själva kunna odla sådana produkter om vi hade fått odla under samma förutsättningar.

Herr talman! Håkan Strömberg säger att man måste diskutera mellan parterna. Nog har man diskuterat i åtskilliga år mellan parterna när det gäller skördeskadeskyddet. Det är bara det att det inte händer någonting, och Håkan Strömberg kunde tyvärr inte heller i dag ge besked, om några förslag var nära förestående. Jag efterlyser fortfarande detta. Det är en angelägenhet för jordbruket och även för trädgårdsnäringen, som är en mycket känslig näring, där man är mycket beroende av att kunna klara sin ekonomi också när vissa år ger bakslag i odlingen. När det gäller importerade produkter är jag angelägen om att framhålla att det är viktigt att samtliga livsmedel, oavsett om de produceras i Sverige eller importeras, behandlas på likartat sätt. Inte minst gäller det kontrollerna och användningen av bekämpningsmedel. Jag tycker att logiken bjuder att man när det gäller detta område verkligen tar itu med problemen på allvar. Jag beklagar att socialdemokraternas företrädare inte är beredd att göra detta utan förlitar sig helt på de kontroller som görs i dag.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 1 behandlas en mängd motioner som rör grundskolan. Till betänkandet är fogade en rad folkpartireservationer, som jag något vill kommentera. I reservation nr 2 tar vi upp folkpartiets krav på en tidigarelagd skolstart. I de flesta länder som är jämförbara med Sverige börjar barnen skolan tidigare än här. Nu senast är det Danmark som beslutat att barnen skall börja skolan vid sex års ålder. Det innebär att dessa barn jämfört med svenska barn i samma ålder får ett eller två års extra träning i att läsa, skriva och räkna. Betydelsen för barnens framtid är uppenbar. I och med att regeringen i budgetpropositionen biträder folkpartiets tidigare framförda förslag att utvidga tiden för svenskämnet har man också accepterat att barnen behöver mer och djupare kunskaper i det språk som senare skall bli deras viktigaste redskap i vuxenvärlden. En skolstart vid sex års ålder har uppenbara fördelar. Samtidigt som man från inlärningssynpunkt kan utnyttja det pedagogiskt mest lämpade tillfället, ger man barnen möjlighet att få ett års extra träning av basfärdigheter. Det senare är inte minst viktigt i ett högt utvecklat samhälle som vårt, där ständig utveckling och förändring kräver allt längre och alltmer gedigen utbildning av 129 medborgarna. En utbyggnad av barnomsorgen, som aviseras i proposition 1984/85:209, innebär dessutom att allt fler barn kommer att vara väl hemmastadda i en förskola med språkliga aktiviteter, begreppsbildningsövningar och skapande lekformer, när de kommer upp i sexårsåldern. En utbyggd förskola ger således ytterligare argument för kravet att barn skall få möjlighet att börja skolan ett år tidigare än för närvarande. I reservation nr 6 tar vi upp frågan om undervisning och betyg i orienteringsämnena på grundskolans högstadium. I det sammanhanget vill jag återge vad som stod i propositionen om läroplan för grundskolan, signerad Birgit Rodhe: Det ligger enligt min mening ett stort värde i en sådan samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Jag har därför föreslagit att kursplanen i orienteringsämnena blir så utformad att den underlättar en sådan planering. Att tid avsätts för fördjupningsstudier i form av olika teman som elever och lärare väljer innebär dock inget krav på en sådan ämnesövergripande uppläggning. Ämnesgruppsmålen i Lgr 80 rymmer såväl ämnesmål som olika ämnessamverkansmål. I flera sammanhang kan man dock se hur regeringen med skolöverstyrelsens hjälp driver kravet att lärarna hädanefter skall sätta blockbetyg i orienteringsämnena, trots att något sådant beslut inte alls är fattat. Mot den bakgrunden anser vi att betyg i fortsättningen skall sättas i varje enskilt ämne för sig. Folkpartiets reservation nr 7 behandlar skolkonferensens status. Vi anser att man skall påbörja en försöksverksamhet med beslutande skolkonferenser. En sådan försöksverksamhet kunde omfatta t.ex. vissa frågor när det gäller arbetstidens förläggning, utformande av fria aktiviteter eller frågor om miljön. Utskottet avstyrker vårt motionskrav med motiveringen att en arbetsgrupp inom demokratiberedningen inte anser att formerna för samråd skall regleras centralt. Samtidigt säger emellertid demokratiberedningen att elevinflytandet skall stärkas och att rätten till inflytande skall regleras i centrala bestämmelser. Det är detta vi har tagit fasta på. Här finns ett utomordentligt tillfälle att tillförsäkra både elever och föräldrar den rätt till inflytande som man från regeringshåll säger sig verka för, ett inflytande som direkt skulle gälla den närmaste miljön och de närmaste arbetsförhållandena. I detta sammanhang har vi också uttalat som ett självklart demokratiskt krav att eleverna själva skall få avgöra vem som skall representera dem. I dag är så inte fallet. Från flera håll har vi fått rapporter om att det är skolstyrelsen som bestämmer vem som skall representera eleverna på de olika skolorna. Ur demokratisk synvinkel är detta oacceptabelt. Den 9 december 1982, alltså för nästan tre år sedan, bestämde riksdagen i enighet att fristående skolor skulle kunna få statsbidrag om de uppfyllde vissa villkor. I beslutet bemyndigade riksdagen regeringen att enligt vissa riktlinjer fördela statsbidrag till de fristående skolorna fr.o.m. den 1 juli 1983. Efter riksdagsbeslutet har det emellertid varit slut på enigheten. Den socialdemokratiska regeringen har på olika sätt försökt förhindra eller fördröja beslutets ikraftträdande eller på annat sätt göra det besvärligt för de fristående skolorna att arbeta. För folkpartiet, som har en generös inställning till de fristående skolorna och stor respekt för deras sätt att arbeta, är ett sådant agerande oacceptabelt. I utskottsmajoritetens yttrande vill man ge sken av att de fristående Prot. 1985/86:32 skolorna behandlas väl. I budgetpropositionen har dock regeringen skurit 20 november 1985 ner skolöverstyrelsens förslag beträffande medel för de fristående skolorna = lll ie med en halv miljon kronor. Enligt folkpartiets uppfattning är det angeläget att föräldrar i större omfattning än vad som är möjligt inom det offentliga skolväsendet skall kunna påverka sina barns utbildning. Ett sådant ställningstagande leder till att ansökningar om statsbidrag till fristående skolor bör prövas mer generöst än hittills. Vid en sådan prövning bör också ett allmänt intresse för dessa skolors verksamhet beaktas. Vi anser t.ex. att det är ett allmänt intresse att tillgodose välgrundade önskemål från föräldrar. Detta resonemang för över till reservation nr 11, som gäller statsbidrag till fristående skolor med finska som undervisningsspråk. Under förutsättning att undervisning i svenska ges i den omfattning som gäller för hemspråksklasser i finska i grundskolan bör statsbidrag kunna utgå också till sådan fristående skola. Förutom att en sådan skola tillgodoser välgrundade önskemål från den finsktalande befolkningsgruppen kan den också ge värdefulla erfarenheter till kommunernas grundskolor. Den sista av folkpartiets reservationer behandlar motionskravet om inrättande av pedagogiska frizoner. Syftet med den pedagogiska frizonen är att ge det enskilda rektorsområdet eller den enskilda skolan möjlighet att pröva nya undervisningsoch organisationsformer. De bestämmelser som gäller i dag gör det omöjligt för t.ex. ett antal lärare vid en skola som vill pröva alternativa undervisningsmetoder att utforma det arbetslag som skulle passa just för de aktuella behoven. I stället anställs personal efter andra urvalskriterier. I en tänkt pedagogisk frizon skulle centrala överenskommelser kunna träffas som gör det möjligt att vid en enskild skola gå ifrån gällande regler, rutiner och urvalskriterier. I betänkandet hänvisas till ffrikommunsförsöken, men när man ser på de ansökningar som har beviljats och framför allt på dem som har avslagits, står det fullständigt klart att dessa försök inte ger något utrymme för pedagogiskt nytänkande. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har anfört vill jag yrka bifall till reservationerna nr 2, 6, 7, 10, 11 och 12.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar tar upp en mängd olika frågor som har väckts av olika motionärer under våren. Jag skall inte försöka beröra dem alla utan väljer ut några stycken som också har behandlats i en del reservationer. När man tittar på mängden reservationer kan man få intrycket att det finns en väldig splittring i dessa frågor, att det är väldigt stora åsiktsklyftor. Men när man sedan jämför reservationerna och vad som står i utskottets skrivning upptäcker man att skillnaden i många fall är ganska hårfin. Det är t.o.m. så att man någon gång frågar sig vilken funktion reservationen egentligen har. En av de frågor där åsiktsskillnaderna förmodligen inte är fullt så stora som förekomsten av reservationer ger vid handen är den om tidigarelagd skolstart. Där har några reservanter begärt att riksdagen nu skall ta ställning 131 till tidigarelagd skolstart. Denna fråga har ju behandlats av förskola-skola kommittén, som har tittat på ett antal alternativa lösningar. Detta utredningsbetänkande är nu föremål för remissbehandling, och det är en väl etablerad tradition att riksdagen inte föregriper remissbehandling av ett utredningsförslag. Det är en anledning till att vi för vår del inte har gått ini en sakprövning av denna fråga, trots att det finns en motion om skolstart också från centerhåll. Vi tycker alltså att vi skall hålla på principen att inte föregripa vad remissinstanser kan tänkas säga om ett utredningsförslag. En annan fråga som kan förefalla kontroversiell är den om ämnesövergripande undervisning i orienteringsämnen. Även här finns ett par reservationer, där det mycket eftertryckligt framhålls att man måste bibehålla ämnenas identitet. Om man ser närmare på vad reservanterna reserverat sig mot, upptäcker man att utskottsmajoriteten egentligen har precis samma uppfattning som reservanterna. Utskottsmajoriteten hänvisar till ett tillkännagivande som riksdagen gjorde i våras med anledning av en centermotion, som gällde behandlingen av ett betänkande om lärarutbildning. Där framhöll man mycket eftertryckligt vikten av att man bibehåller ämnenas identitet. Utskottsmajoriteten säger följande: ”Utskottet vill med anledning av vad som anförs i motion 1984/85:2818 slå fast att det i Lgr 80 inte är fråga om att ersätta studierna i de enskilda orienteringsämnena på grundskolans högstadium med en totalintegrering av ämnena i ämnesblock. Undervisningen skall bestå av både ämnesundervisning och ämnesövergripande undervisning.” Såvitt jag förstår är detta samma inställning som den reservanterna har. Frågan om varför man egentligen har reserverat sig kvarstår faktiskt. En annan fråga som jag gärna vill beröra är moderatförslaget om att riksdagen skall göra ett uttalande om att kunskapsmålet skall vara avgörande. Nu är det så, vilket också utskottet framhåller, att det sägs i skollagens första paragraf att den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Vill man lyfta fram kunskapsmålet, skulle man möjligen kunna invända att det skulle vara fel att också ha ambitionen att skolan i samarbete med hemmen skall främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Jag vet inte om reservationen på denna punkt skall uppfattas som ett avståndstagande från det sistnämnda, men det vore litet förvånande. Jag tror att det även här egentligen finns en bred samstämmighet om att skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper och färdigheter. Men eftersom det här redan står i skollagen, skulle det vara litet egendomligt om riksdagen dessutom skulle ge regeringen detta till känna. Fristående skolor är ytterligare en fråga som jag skulle vilja beröra. Här finns det också reservationer från såväl moderater som folkpartister — men inte från centerpartister. Jag vill gärna framhålla att jag inte tror att det finns någon som helst åsiktsskillnad i sak mellan i varje fall centern och folkpartiet när det gäller inställningen till fristående skolor. Vi har ju i enighet beslutat om riktlinjerna för regeringen beträffande bidragsgivningen till fristående skolor. Det var ett centerpartistiskt statsråd som lade fram den proposition som låg till grund för riktlinjerna. Folkpartiet har velat ha ett riksdagsuttalande om generositet vid behand = Prot. 1985/86:32 lingen av ansökningar från fristående skolor. Även vi tycker att det är 20 november 1985 önskvärt att man intar en generös attityd, men tror inte att det är särskilt. ZIG NE meningsfullt med ett riksdagsuttalande av det här slaget. För vår del följer vi noga regeringens tillämpning av riktlinjerna. Om vi skulle märka att riksdagens riktlinjer inte är tillräckliga för att åstadkomma en så generös behandling av bidragsansökningar från fristående skolor som vi anser vara motiverad, återkommer vi till riksdagen och föreslår de ändringar i riktlinjerna som behövs. Vi tycker att detta är den lämpliga tågordningen. Riksdagen anger riktlinjer. Om dessa inte ger avsett resultat, får riksdagen gå in och ändra riktlinjerna för regeringens beslut. Men i sak tror jag alltså inte att det finns någon skillnad i synsättet mellan i varje fall centern och folkpartiet. Får jag till sist ta upp en fråga, där vi har funnit anledning att reservera oss. Det gäller frågan om djurdissektioner. Frågan kan uppfattas som rätt liten bland de många frågor som behandlas i betänkandet, men för många elever är den faktiskt viktig. I biologiundervisningen i skolan har man i viss utsträckning dissektioner av djur. Djuren avlivas bara för det här ändamålet. Naturligtvis kan man ifrågasätta om detta är det rätta sättet att lära ut hänsyn till djuren — att i skolans regi avliva djur enbart för att man skall få se hur de ser ut inuti. Men så här gör man alltså. Det tycks också vara utskottsmajoritetens uppfattning att elever som av etiska skäl inte vill vara närvarande under sådana här lektioner inte skall ha rätt att avstå utan i princip kunna tvingas att delta. Man förutsätter visserligen att läraren kan göra en bedömning, men eleven har alltså ingen rätt att avstå från den här typen av lektioner. Det beror alltså på lärarens bedömning. Sedan jag väckte motionen har jag fått bekräftelse på att det faktiskt inte är så, att läraren i alla sammanhang ger eleven rätt att slippa den här typen av moment. Det finns fall då eleven har tvingats att närvara vid dissektioner som då av eleven upplevts som djupt motbjudande. Denna typ av undervisning — i vissa fall förenad med tvång trots etiska invändningar — tycker vi, som sagt, inte är det rätta sättet att hos eleverna skapa en riktig inställning till djuren. Därför har vi reserverat oss i reservation 15, till vilken jag härmed yrkar bifall. I övrigt vill jag med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.